Fru talman! I denna församling besvarar man tydligen inte andras frågor, även om det kallas för debatt. Ute i verkligheten brukar man göra det, och jag skall därför försöka svara. Själv kommer jag väl att få mina svar via någon emissarie som inte finns. När jag hörde Bengt Westerbergs anförande trodde jag ett tag att det var ny demokratis regeringsförklaring som vi var här för att diskutera. Och vi borde väl tacka så mycket för uppmärksamheten. Men dess värre visade sig Bengt Westerberg vara full av sina egna förutfattade meningar och gjorde beskrivningar av ny demokrati som påminde mig om hur Expressen hänvisar till Expressen för att bevisa att det som Expressen skriver är sant. Hittills har vi låtit Bengt Westerberg hållas. Sverige skulle ju få en regering i lugn och ro. Nu har vi dock fått höra att främlingsfientligheten har fört ny demokrati till denna kammare. Nej, det har den inte. Det har det sunda förnuftet och 370 000 människor gjort, folk som hade fräckheten att inte rösta på bl.a. folkpartiet. Sådant kallas för demokrati. Vi fick höra att politikerföraktet ligger bakom ny demokratis framgångar. Det säger Bengt Westerberg samtidigt som han faktiskt häller mer bensin på brasan genom att visa hur snarstucken en politiker kan vara. Bengt Westerberg talar om att politikerföraktet helt enkelt snarast skall upphöra. På den punkten delar jag fullständigt hans uppfattning, och vi har nu världens chans att visa att det borde upphöra. Framför allt har regeringen chansen att visa det genom politisk handling, eftersom det är precis detta som folk efterlyser. Jag tycker faktiskt, och vill gärna påpeka det eftersom ingen annan lär göra det, att ny demokrati uppträtt nog så ansvarsfullt i varje väsentlig fråga i denna kammare. Därför tycker jag att magister Westerbergs lektion i hur vi skall uttala oss, vilka ord vi skall använda, osv. blir litet väl pompös och i varje fall fullständigt meningslös. Vi är demokrater, var alldeles lugna över det. Vi är här. Vi är lika mycket valda som alla andra här. Vi är beredda att ta ansvar. Vi vet vad vi tycker, och vi väljer faktiskt själva hur vi uttrycker våra åsikter. Jag vill ta upp en sakfråga apropå regeringsförklaringen. Varför är det så viktigt att värna om hemspråksundervisningen när det samtidigt krävs en bred kartläggning av pensionärernas levnadsvillkor? Behöver man verkligen kartlägga hur det är att leva under existensminimum? Här vore det väl enkelt, humant, självklart och helt i folkpartiets linje, om jag har förstått det rätt, att besluta att de som har byggt landets välstånd inte ens får leva under existensminimum. Svensk konkurrenskraft är en mycket viktig annan sakfråga. I regeringsförklaringen är energiavsnittet kort, och vi hoppas att det skall tydas som att hälsan tiger still. Konkurrenskraften för svensk industri är ju helt avgörande för oss alla. Då kan vi inte bara diskriminera oss själva, som vi gör om vi inför miljöavgifter som utländska konkurrenter inte har, eller om vi inför en energiskatter som utländska konkurrenter slipper. Med konkurrenter menas då företag i samma bransch. Sverige är i dag på väg in i EG, och det ger oss givetvis en fantastisk möjlighet. Men då får vi inte straffa bort oss själva. Vi vill ju alla -- det ser vi i dagsläget -- ha välståndsskapande jobb. Straffa inte bort dem då eller skatta inte bort dem! Vi har inte råd med ett sådant självplågeri. Min fråga, som vi utgår från icke blir besvarad, är: Kommer regeringen att aktivt verka för att svensk industri, utländsk industri baserad i Sverige och svenskt lantbruk kan konkurrera -- kan få konkurrera -- på lika villkor med annan europeisk industri och med europeiskt lantbruk? Vad gäller miljöpolitiken vill vi än en gång understryka att ingenting skulle ha större miljöeffekt även i Sverige än en kraftig satsning på andra sidan Östersjön. De socialistiska diktaturernas miljökänsla och satsning på miljön var som bekant obefintlig. Skorstenar och kloaker leder föroreningarna rakt upp i luften och rätt ut i vattnet utan rening. Det betyder å andra sidan att vi har en stor möjlighet i dag att nå hundra gånger bättre miljöeffekt genom investeringar där borta än genom att göra dem här. Varför inte göra det då? Tallinn ligger inte längre bort från denna kammare än vad Jönköping gör. Vinden blåser även från öster, och Östersjön är faktiskt även vårt hav. Så ett ord om idrottsrörelsen, som i regeringsförklaringen får en klapp på axeln tillsammans med kyrkorna och de fria samfunden. Skall man mellan raderna läsa att kineseriet med skatter, lotteritillstånd, maxvinster, domararvoden osv. kommer att försvinna? Eller skall även i framtiden det enormt viktiga och frivilliga arbete som lagts ner bestraffas med ett extra momsuttag på 500 milj.kr.? När vi, fru talman, ändå talar om moms, vore det nu inte då snyggt att markera det trendbrott som det talas om i den gamla svenska välfärdsmodellen, där farbror staten skall ta hand om oss från vaggan till graven, genom att momsbefria just begravningarna? Då skulle vi alla ha någonting att se fram emot. Fru talman! Vid hädanfärden av världens mesta skattebetalare sätter välfärdsrevolutionen sitt slutgiltiga utropstecken. Tänk er rätten att få dö utan moms! Jag känner redan vingslagen.

Herr talman! Får jag först till Ian Wachtmeister säga att jag är beredd att gå i döden för ny demokratis rätt att uppträda på den politiska arenan och naturligtvis också försvara er rätt att finnas i denna kammare. Men jag delar inte era värderingar, och det gör inte mina liberala partivänner heller. Det handlar inte om att vara snarstucken, utan för min del om att vara liberal. Ian Wachtmeister är säkert inte särskilt van vid att bli emotsagd. Men i denna kammare får han vänja sig vid att det förekommer debatter där olika åsikter bryts mot varandra. Det är lika bra att vänja sig vid det och glädjas åt denna företeelse, i stället för att tala om att det är magister Westerberg som tillrättavisar. Det är verkligen inte min avsikt att göra det. I de politiska sakfrågor som vi diskuterar har vi i grunden helt olika uppfattningar. Det gäller t.ex. synen på invandrare. Ian Wachtmeister, och en del av hans partivänner, har i olika sammanhang utvecklat ett synsätt som är helt främmande för det synsätt som vi liberaler har. Hans sätt att här tala om hemspråksundervisningen och ställa den mot bättre stöd till pensionärer som kan ha det besvärligt visar på ett synsätt, inte bara när det gäller hemspråksundervisningen som företeelse utan när det gäller invandrarna i Sverige, som är långt långt ifrån det som vi liberaler försöker torgföra. Ian Wacthmeister sade en annan sak i sitt inledningsanförande som också visade på den djupa klyfta som finns mellan våra värderingar. Han uttryckte sig ungefär så här: Varje industriarbetare bär två offentliganställda på sina axlar. Vad är det för någonting? De offentliganställda, det är förskollärarna som tar hand om industriarbetarens barn på dagarna, när industriarbetaren, eller kanske i vissa fall industriarbetaren och hans hustru, skall arbeta. Det är lärarna som undervisar industriarbetarens barn. Det är sjuksköterskan som tar hand om industriarbetarens gamla pappa, som inte längre kan bo kvar hemma, och hemvårdsbiträdet som tar hand om hans gamla mamma, som behöver hjälp hemma och inte kan klara allting själv. Det är polisen, som kommer och hjälper till när industriarbetaren får inbrott hemma. Det är lapplisorna, för att nämna också dem, som ser till att det är någon ordning på stan, så att industriarbetaren kan komma fram med sin bil och så att brandbilar och ambulanser, som ofta körs av offentliganställda, också kan komma fram. Talet om att industriarbetaren bär två offentliganställda på sina axlar är rent nonsens. Det handlar om en samverkan mellan människor med olika funktioner som är lika viktiga. Är det några som bär, är det snarare de som jobbar i långvården, i förskolorna och på dagis. De kånkar och bär långt mer än vad många industriarbetare i moderna fabriker gör. Men det viktiga är att det är i samverkan som dessa människor kan åstadkomma ett gott samhälle. Så till den andra oppositionsledaren, Ingvar Han var kritisk mot att vi hade tänkt använda en del av det han kallar pensionspengar till andra ändamål än att betala ut pensioner -- det handlar närmare bestämt om löntagarfondspengarna. Ingvar Carlsson vet mycket väl att det avgörande för om vi skall kunna hålla de pensionslöften som är givna är att vi får i gång den ekonomiska tillväxten. Fortsätter den ekonomiska utvecklingen som den har varit under de senaste åren, under Ingvar Carlssons ledning, är pensionssystemet hotat. Då kommer pensionsåtagandena inte att kunna fullgöras på lång sikt. Därför måste vi få i gång den ekonomiska tillväxten. Vi har då sagt oss att för att lyckas med det måste vi bl.a. satsa mera på forskning och högre utbildning. Vi måste satsa på att få i gång hushållssparandet så att det blir högre än vad det är för närvarande, så att vi därigenom får utrymme för större investeringar i det svenska samhället och kan få ned våra underskott i utrikesaffärerna. För att klara detta vill vi använda löntagarfondspengarna. Jag är helt övertygad om att de satsningar som vi avser att göra kommer att bidra till en bättre ekonomisk tillväxt och därmed till tryggare pensioner, än om pengarna används på det sätt som socialdemokraterna har valt att göra och haft för avsikt att fortsätta med, om de hade fått förtroende att fortsätta regera i Sverige. Tillväxt är viktigt för pensionernas skull, men inte bara därför. Också för att klara de andra åtaganden som vi har gjort och vill göra är ekonomisk tillväxt av helt avgörande betydelse. Jag minns att socialdemokraterna i den kompletteringsproposition som lades fram i våras framhöll just betydelsen av att sänka utgiftstrycket för att därigenom få utrymme för sänkta skatter och få i gång den ekonomiska tillväxten. Det var kloka ord då, undertecknade av Ingvar Carlsson och Allan Larsson. Den sanningen är inte mindre sann i dag. Fortfarande behöver vi sänka en del skatter i Sverige för att få i gång den ekonomiska tillväxten och kunna klara de viktiga sociala åtaganden som vi har gjort. Jag noterade att Ingvar Carlsson nu säger att han skall driva kraven på solidaritet stenhårt i opposition. Det får väl sägas vara denna debatts enda riktiga nyhet hittills. I regeringsställning har ni under senare år verkligen satt solidariteten på undantag. Det gläder mig om vi nu kommer att få stöd från svensk socialdemokrati när det gäller att driva dessa krav. Det var trist att ni skulle behöva hamna i opposition för att upptäcka att det är angeläget.

Herr talman! Ian Wachtmeister sade i ett tidigare inlägg att han med välbehag läste regeringsdeklarationen. Jag undrar hur delar av regeringen uppfattade det betyget. Ian Wachtmeister talade också mycket om emissarier, som inte finns men som uppenbarligen ändå existerar på något sätt. Det vore intressant att höra Carl Bildt utveckla detta. Vem är denne hemlige emissarie som upprätthåller någon sorts kontakt med ny demokrati? Man har från ny demokratis sida många gånger sagt att det vore på tiden att skapa klarhet på den punkten. Jag noterade att det i Ian Wachtmeisters inlägg inte finns ett ord av oro över den tilltagande rasimen, nynazismen och Sverigedemokraternas intåg i skolvalet, och inte ett ord om ökade klasskillnader. Det gör att jag kommer att fortsätta att placera ny demokrati på yttersta högerkanten. Det är precis där ni hör hemma. Det har ni visat i valrörelsen, och det har Ian Wachtmeister visat med sina inlägg här i dag. Även det förakt som visats för ''bistånd till folk på södra halvklotet'', som det uttrycks, belyser detta. De människor som Ian Wachtmeister har talat om är de människor som har kämpat mot apartheid, som är ett av 1900-talets mest grymma och brutala politiska system. Offren för den politiken har vi försökt hjälpa med stöd för utbildning. Barnen i dessa områden skulle få åtminstone ett mål mat om dagen, man skulle få möjlighet att bygga vägar och att åstadkomma vaccinering. Detta är sådant som enligt Ian Wachtmeister uppenbarligen inte spelar någon positiv roll. Jag blir också bekymrad när jag hör Carl Bildt i samma anda tala om att Sverige halkar efter medan världen i övrigt skjuter fart. Det stora bekymret i dag är att det inte skjuter fart i den fattiga delen av världen. Antingen var det slarvigt uttryckt eller så var det dunkelt tänkt eller bådadera. Jag vore tacksam om Carl Bildt rättade till detta. Jag trodde att vi i dag diskuterade en regeringsdeklaration och att regeringen skulle företrädas av en representant. Vi skall i nästa vecka föra en allmänpolitisk debatt där alla partier skall få delta. Nog är det ett bekymmer att det i slutet av en sådan här debatt inte finns fler än ca 20 % av kammarens ledamöter som anser att debatten är värd att lyssna på här i kammaren. Stämmer inte detta till någon eftertanke? Borde det inte leda till att vi i denna kammare diskuterade hur vi skall kunna få ett ökat intresse för våra kammardebatter? Jag tror faktiskt inte att en sådan släpig debatt som det blir fråga om när man sitter och väntar i tre kvart på att replikera stimulerar debattintresset. Carl Bildt försöker med ganska dålig debatteknik ta bort skillnaden mellan den socialdemokratiska regeringen och Bildts regering. Jag hade ungefär en fjärdedel av debattiden. Carl Bildt och hans meddebattörer inom regeringen har över hälften av tiden. Det är där skillnaden ligger och inte i att vi har fler partier i kammaren. Det är trist när Carl Bildt inte kan föra debatten från någorlunda rimliga utgångspunkter. Jag ser att Bengt Westerberg sitter räknar antalet ledamöter som är här i kammaren. Om det ökar något medan jag talar är det inte något bevis på att debattuppläggningen var bra utan snarare på att jag kanske har ett visst intresse som debattör. Jag noterar också att Carl Bildt säger att han tänker fortsätta som oppositionspolitiker. Han skall fortsätta konfrontationspolitiken. OK, jag har noterat det. Jag har under min tid som statsminister försökt att överbrygga motsättningar och skapa ett samarbetsklimat. Nu har vi fått besked, och vi kommer att inrätta oss efter detta. Carl Bildt säger att AP-fonderna är ett elände. Är det inte märkligt att SACOs, akademikerorganisationernas, ekonomiska expert inte inser detta, utan tvärtom säger att det är en vansinnig strategi att göra sig av med dessa pengar om man vill ha ett bra pensionssystem i framtiden? För mig är det dessutom fråga om att man skall dela ut löntagarnas och pensionärernas pengar till aktieägare. Vi kommer att på det bestämdaste att motsätta oss detta. Jag vill säga ytterligare några ord om regeringsförklaringens internationella avnitt; jag har tidigare kommenterat Europaavsnittet. Den följer i stort väl upplöjda spår som regering, riksdag och opposition tidigare har enats om. Sverige kommer att följa samma mönster, och det tycker vi är bra. Jag kan emellertid inte på samma sätt instämma i övriga avsnitt av den internationella utblick som regeringen gör i slutet av sin långa deklaration. Där saknas den globala helhetssyn som jag anser är viktig att anlägga. Inte minst nu när Förenta nationerna intar en mer central position än någon gång tidigare under hela efterkrigstiden är det viktigt att detta också präglar Carl Bildt, är inte en detalj. Det är en hörnpelare i regeringens och alla andra demokratiska regeringars utrikespolitik.

Herr talman! Lugn, Ingvar Carlsson, jag tyckte inte om allt som stod i regeringsförklaringen. Var också lugn när det gäller emissarier. Det var ett försök att vara ironisk. Nästa gång jag är det skall jag tala om det i förväg. Jag är orolig över rasismen, och jag är minst lika orolig över Ingvar Carlssons metod att påstå att ny demokrati skulle vara ett resultat av den. Det är minst sagt häpnadsväckande. Till statsminister Bildt: Det gällde konkurrens på lika villkor, inte allmänt tal om bättre konkurrenskraft för industrin. Jag liksom många oroas av att miljöavgifter liksom skatter, energipriser osv. skulle göra det svårt för den svenska industrin att konkurrera. Detta är viktigt. Det handlar inte om oss. Det handlar om den svenska industrins och det svenska jordbrukets framtid. Det var det jag försökte säga. Bengt Westerberg, min favorit: För det första gläder mig att Bengt Westerberg vill gå i döden för ny demokratis rätt att existera. Jag kommer att ta med i det i nästa bok jag kommer att skriva, som sannolikt kommer att heta Krokodilerna. För det andra verkar Bengt Westerberg ha svårt för avvikande uppfattningar, men han oroas samtidigt över att jag har det. Det skall han inte oroa sig över. Jag blir tvärtom för var dag allt mer intresserad av den s.k. Westerberg-affekten. Det sätt på vilket jag behandlade hemspråksundervisningen var inte alls farligt. Poängen var att hemspråksundervisningen skulle värnas utan någon som helst kartläggning medan fattigpensionärerna först skulle kartläggas innan man skulle göra någonting på den kanten. Jag tycker fortfarande att det är en intressant iakttagelse. Industriarbetaren som bär två offentliganställda på ryggen, denna fantastiska liknelse som kommer från herr Werthén, är ett sätt att beskriva att vi har för stor offentlig sektor, för högt skattetryck och för liten produktiv industri. Det, herr Westerberg, är långt ifrån något nonsens. Jag menar att bistånd behövs även till våra grannar, Alf Svensson. Att säga att nödlidande personer i vår närhet inte skall räknas tycker jag är egendomligt. Jag menar att en alltför stor del av hjälpen hittills har gått just till regimer och inte till folk. Dessutom har den gått till odemokratiska regimer. Sedan till sist en sak som står i regeringsförklaringen men som inte varit uppe här: man säger att det i princip skall vara fri etableringsrätt för radio och TV. Eftersom fri radio och TV är en självklarhet i en demokrati, undrar man litet vad detta ''i princip'' betyder. Det verkar vara svårt med friheten i Sverige. Blotta idén att vi en gång i tiden ansåg oss behöva en särskild frihetsminister är ju ett bevis på detta. Jag hoppas att Ingvar Carlsson överser med denna historiska tillbakablick. Nu gäller det i princip fri etableringsrätt för radio och TV. Regeringen har arbetat fram en ny yttrandefrihetsgrundlag, som antogs första gången i våras och som nu skall upp i den nya riksdagen. Men se upp i konstitutionsutskottet i nästa vecka och här i kammaren den 6 november, om lagen hinner så långt. I förslaget finns ett hot mot just fri radio och TV, nämligen 1 kap. 12 §. Det skall bli möjligt att vid behov, genom lag, förbjuda eller villkora reklam i en viss radiokanal, som därmed kan tvingas att upphöra, eftersom det i praktiken inte finns något annat sätt att finansiera en fri radiokanal. Det finns i varje fall mycket få andra sätt. Dessutom verkar denna svenska grundlag i vardande att strida mot Europakonventionen om mänskliga fri och rättigheter. Jag tycker mig ha hört liknande pinsamheter förut. Det tycks, som sagt, vara mycket segt för friheten i monopolens rike. Delar statsministern vår omsorg om friheten i etern? Om jag i en enda fråga skulle få besluta och därefter lämna landet, till kammarens stora glädje, skulle det vara att få en verkligt fri radio och TV. Är det någonting som garanterar friheten och den demokratiska utvecklingen är det just detta. Till sist meddelar i dag Strengnäs Tidning att det är litet si och så med den etableringsfrihet som regeringen just har beslutat om. Diverse partier uppbackade av en enda folkpartist, det räckte med det, hindrade mycket riktigt en fri etablering av butiker i det aktuella området. Det finns kanske en del att göra här trots allt.

Herr talman! Ingvar Carlsson har i flera inlägg fört fram en del synpunkter när det gäller debattreglerna, och det kan säkert finnas anledning att diskutera hur de skall se ut vid framtida debatter. Jag är för min egen del inte alls främmande för tanken att de tre oppositionspartierna skulle kunna tilldelas något längre tid, även om ni också i dag har fått en något generösare tilldelning än övriga. Låt oss gärna fortsätta den diskussionen vid tillfälle. Sedan till frågan om pensionerna. Ingvar Carlsson upprepar vad han har sagt många gånger tidigare, nämligen att AP-fonderna är löntagarnas och pensionärernas pengar. Men han vet att det inte är på det sättet. AP-fonderna är statliga fonder, statliga myndigheter, statliga pengar, som naturligtvis skall förvaltas på ett sådant sätt att de om möjligt leder till att vi får en bättre ekonomisk utveckling i Sverige. Då är den avgörande frågan som vi skall ställa oss hur t.ex. löntagarfondskapitalet skall användas för att vi skall få en så god ekonomisk tillväxt som möjligt. Ni socialdemokrater har sagt att de pengarna skall läggas in i företag, att staten i större utsträckning skall äga företag och att ni tror att vi på det sättet, med ett ökat statligt ägande, kan få i gång en bättre ekonomisk tillväxt. Vi misstror den metoden att stimulera den ekonomiska tillväxten. Vi tror att det är bättre att satsa pengarna på forskning och högre utbildning och på att stimulera enskilt sparande. Ni har nu under 80-talet prövat er metod. Det slutade med att vi fick tre år av total ekonomisk stagnation. I det perspektivet har alltså inte dessa åtgärder haft någon positiv effekt. Låt oss nu pröva vår metod. Jag tror att det kommer att visa sig vara en långt bättre metod. Så till Jan Bröms inlägg i pensionsfrågan. Jan Bröms har skrivit många intressanta saker. Han har skrivit en hel bok där han utvecklar de tankar som finns i dagens artikel och i den artikel om pensionerna som aviserats. När vi skall reformera pensionssystemet framöver kommer vi naturligtvis att studera och fundera på bl.a. dessa inlägg. Vi får väl se om Ingvar Carlsson med samma entusiasm åberopar Jan Bröms när denne har presenterat sina konkreta lösningar i den artikel som kommer härnäst. Herr talman! Låt mig också säga något om övriga frågor rörande pensionärerna som här har berörts. Riksdagen fattade i våras beslut om ett särskilt kommunalt bostadstillägg för innevarande år i syfte att möta en del problem som uppkommit i samband med hyreshöjningarna vid årsskiftet. Efter det tillsattes en utredning som skulle titta på hur man långsiktigt skulle lösa frågan om de kommunala bostadstilläggen. Den utredningen kommer inte att bli klar med sitt arbete i så god tid att ändringarna kan göras redan inför nästa år, utan det kommer att bli nödvändigt att också under 1992 behålla det särskilda kommunala bostadstillägget. Därefter räknar vi emellertid med att det skall vara möjligt att hitta en mer långsiktig lösning. Vi säger i regeringsförklaringen att vi vill göra en kartläggning av pensionärernas levnadsvillkor för att med det som utgångspunkt kunna bedöma olika alternativ som har diskuterats när det gäller förbättringar för pensionärerna -- att generellt förbättra pensionärernas grundförmåner, att satsa på ett mer selektivt stöd, t.ex. i form av förbättrat kommunalt bostadstillägg, eller att satsa på någon kombination av dessa bägge åtgärder. Jag tycker att det är rimligt att vi skaffar oss det underlag vi behöver för att sätta in de rätta åtgärderna. Herr talman! Jag konstaterar att Ian Wachymeister anser att den offentliga sektorn är flr stor, och i en mening kan jag instämma i detta. Men jag fruktar att det han avser är att vi har för många människor som jobbar inom det vi kan kalla den sociala tjänstesektorn, dvs. att det är för många människor som är förskolelärare, lärare, sjuksköterskor, läkare och mycket annat -- lapplisor inte minst. På den punkten delar jag inte hans uppfattning. Jag tror i själva verket att vi kommer att behöva fler människor inom dessa sektorer för att det skall bli möjligt att möta de stora och växande behoven och de brister som finns inom den sociala tjänstesektorn. En annan sak är att många av dessa människor i framtiden kan bli anställda i privata företag eller själva driva privata företag. Detta är vi helt öppna för. Men de kommer likväl att vara beroende av att för sina löner få pengar över den offentliga budgeten, och de kommer alltså i den meningen att -- om man vill uttrycka sig på det viset -- belasta den offentliga sektorn. Dessa människor behövs alltså även i framtiden. Herr talman! Ett av de områden som den nya regeringen under de kommande åren kommer att satsa mycket på är just förnyelsen av den offentliga sektorn. Vi kommer att satsa på att släppa fram enskilda initiativ och alternativ för att ge människor större valfrihet och naturligtvis också för att öka konkurrensen mellan olika producenter. Vi är nämligen övertygade om att detta är klokt att göra på detta område liksom på så många andra områden, både i syfte att stimulera förnyelse och för att pressa kostnader, för att öka effektiviteten i resursanvändningen. Detta är nödvändigt inte i första hand för att skapa utrymme för skattesänkningar -- detta utrymme inom denna sektor är säkert begränsat -- utan framför allt för att göra det möjligt att förbättra servicen till människor och för att komma åt alla de brister som finns inom dagens offentliga sektor. För valfrihet, för utveckling och för förnyelse är detta således viktigt. Det är viktigt inte minst för att skapa bättre villkor på svensk arbetsmarknad för de många kvinnor som är verksamma inom dessa sektorer. Dessa sektorer domineras ju i hög grad av kvinnor. Dessa kvinnor är i dag förhindrade att starta eget, och de har få arbetsgivare, ofta bara en, att vända sig till. På detta område kommer den nya regeringens politik att innebära stora och väsentliga framsteg under de år som ligger framför oss.

Herr talman! Det är klart att de strukturproblem som finns på olika håll i vårt samhälle är obehagliga att hantera. Det gäller t.ex. Karlsborgsverken eller Nordbanken. Det finns svarta hål på olika ställen. Men det är också en viktig princip, som jag ställde en fråga om, på vilket sätt regeringen skall låta sig involveras i detta. Jag har förstått de uteblivna svaren så att det inte heller på den socialdemokratiska sidan finns någon öppen akutmottagning. Det återstår alltså andra metoder. Det innebär inte att man är fri från problemen, utan bara att de finns och måste hanteras på ett annat sätt. Det jag har sagt när jag har träffat representanter från Norrbotten har varit, att om jag vore ledamot av ASSIs styrelse skulle jag lyssna på de anställda och på ägarna -- dvs. det vi har uttalat i regeringsförklaringen om att hela Sverige skall leva --, analysera de konsultrapporter som finns, men som än så länge inte har lett till något resultat, och ta ansvaret. Regeringen har inte för avsikt att administrera företag. Det är självklart att nya möjligheter kan uppstå, men det är ingenting att diskutera i detta sammanhang.

Jag tycker att ny demokrati har bäddat för sin egen debattsituation, och det vore bra om man klarade ut hur man skall ha det framöver. Det är inte heller trovärdigt när man talar om att pensionärerna inte skall drabbas men att pengar skall försvinna ur statskassan -- då försvinner de väl också för pensionärerna. Den skrivning som finns i regeringsförklaringen på den punkten är ganska logisk. Det pågår för närvarande en utredning om kommunala bostadstillägg och dessutom en remissbehandling av pensionsberedningens förslag. Det är en självklarhet att detta måste föras vidare till inbjudan om ATP-systemets framtid och att det under tiden måste göras en kartläggning mera i detalj av hur situationen för de sämst ställda pensionärerna skall kunna förbättras, generellt eller selektivt. Det är avsikten bakom formuleringen i regeringsförklaringen, och där skall inte intolkas något annat syfte. Frågan om fördelningspolitiken i övrigt kom upp tidigare under debatten, och Alf Svensson har berört den. Om Lars Werner inte uppfattar sänkt matmoms som fördelningspolitik förstår jag inte vad han uppfattar som fördelningspolitik. Sänkt moms på inrikes persontrafik är det likaså. Det har bevisats i olika rapporter att det fungerar så. Det är de som har de smalaste marginalerna, dvs. barnfamiljerna och pensionärerna, som gynnas av de här förslagen. Också vårdnadsbidraget, lika för alla barn, är en grundläggande fördelningspolitisk fråga, liksom höjd grundpension och förbättringar för de sämst ställda pensionärerna. Däremot finns det naturligtvis anledning att ibland fundera över hur vi använder ordet fördelningspolitik, dvs. om det är avsiktligt i en viss riktning, om det enbart är positivt laddat. Utan kvalifikation kan ordet mycket väl uppfattas som att klyftorna skall ökas i stället för att minskas. Vi har alltså lagt tyngdpunkten i regeringsförklaringen på konkreta åtgärder med fördelningspolitisk rättviseprofil. Jag har nämnt tre exempel, och de handikappade ingår självfallet i detta perspektiv. Det är till sist viktigt att konstatera att det i dag finns en mycket stor enighet här i Sveriges riksdag om skärpta miljöinsatser i vårt eget land men också internationellt. Jag skall i varje fall göra vad som står i min makt för att prioritera de internationella frågorna. Det är självklart att det då handlar om att bygga upp ett nära samarbete i Östersjöområdet, med Baltikum, med Polen och med andra som direkt påverkar vår miljö. Dessutom måste Sverige också i fortsättningen vara berett att gå före och visa vägen i miljöpolitiken, då våra samarbetspartner i andra länder inte är lika långt framme på alla områden. Det innebär inte att man slår undan benen för svensk industri, utan bara att man beräknar de kostnader som förr eller senare alltid uppstår om man förstör miljön.

Herr talman! Jag kan mycket väl förstå att Ingvar Carlsson är irriterad över att det är så lång tid mellan anföranden och repliker, men jag blev ändå ganska besviken när han i sitt inledningsanförande så monopolistiskt talade för allt och alla och sade att den stora förloraren blir riksdagen själv. Det är ändå fyra partier som gemensamt har formulerat en regeringsförklaring, och jag tycker att vissa värden hade gått förlorade om inte företrädare för alla dessa fyra partier hade fått komma till tals när denna regeringsförklaring var föremål för resonemang. Ingvar Carlsson sade också att det inte är en stark utan en svag regering -- som om Ingvar Carlsson inte själv någon gång hade befunnit sig i en minoritetsregerande situation. Han sade vidare att regeringsförklaringen är ett bräckligt dokument, och ingen hade väl väntat sig någonting annat. Det var emellertid uppmuntrande att höra det nya intresset för hur vårdnadsbidraget skall betalas. Tidigare har det alltid låtit som att det inte skulle få finnas. Men nu kommer det att finnas, och vi är glada för det. Herr talman! Under valrörelsen var det påfrestande att nu och då från socialdemokraternas sida möta parollen: ''Rösta på socialdemokraterna -- för din egen skull.'' Jag förstår i och för sig mycket väl vad de menade, men jag tror inte att det är särskilt bra att använda den typen av paroller. Andra har gjort det tidigare: ''Satsa på dig själv.'' Jag tycker att vi alla i vårt samhälle, i ett av världens rikaste länder, skulle hjälpas åt och engagera oss mer för medmänniskor och ha kommunikationen inriktad på nå att ha solidaritet med dem. Den tidigare regeringen har haft lång tid på sig att utjämna klyftor och undvika utvecklingen mot det s.k. tvåtredjedelssamhället. I stället har klyftorna vidgats. Familjer där en av föräldrarna har varit hemarbetande har bevisligen diskriminerats. Resurstilldelningen för att klara tryggheten för och omsorgen om gamla och sjuka har långt ifrån alltid prioriterats. Utslagningen på grund av alkohol och annat drogmissbruk har tilltagit. Jag tycker att denna regeringsförklaring pekar ut en ny färdriktning, och den tror vi på. Det kanske verkar övermaga, herr talman, att jag kommer med en uppmaning till oppositionen, dvs. socialdemokraterna, men å andra sidan är jag den här i kammaren som har upplevt de flesta felslagna förhoppningarna under valrörelsen. Jag kan därför tala litet grand av erfarenhet när jag säger: Försök att komma över grämelsen, och inrikta er på en saklig oppositionspolitik! Det var spännande att i Morgonekot höra att det från socialdemokratiskt håll redan talades om skolpeng, redan proklamerades valfrihet och redan ordades om konkurrens inom offentlig sektor.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

I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att till talmannen få överlämna de gemensamma listorna.

Herr talman! Jag anser inte att det ingår i statsministerns uppgifter att ha synpunkter åt det ena eller det andra hållet på innehållet i statschefens anförande. Sedan vill jag personligen gärna säga, om det tillåts en statsminister att ha personliga åsikter, att jag har en mycket hög uppskattning av den insats som kungen gör som statschef för vårt land.

Herr talman! Jag hoppas att det inte uppfattas som en oförskämdhet, men jag uppfattar att statsministern i denna fråga uppvisar en viss politisk feghet.

Herr talman! Fru statsråd! Jag vill tacka för svaret på min fråga. Jag har väntat på det här svaret med stort intresse, eftersom regeringsdeklarationen angav hur rättssäkerheten i flyktingpolitiken skulle stärkas och hur invandrar och flyktingpolitiken skulle föras i en anda av internationalism och humanitet. Jag tycker att det är mycket bra. Det är också positivt att man i regeringsförklaringen gör den här bodelningen mellan biståndspengar och pengar för flyktingmottagande. Jag vill nu lyckönska vår nya invandrarminister till chansen att få riva upp det olyckliga beslutet av den 13 Då stod ju Birgit Friggebo, vår nuvarande minister, själv tillsammans med Bo Hammar från vänsterpartiet och Hans Leghammar från miljöpartiet för en reservation där man talade om att det fanns stark anledning att rikta kritik mot de s.k. decemberbesluten och att påtala det olagliga i besluten. Detta gjorde man i den här reservationen. Jag undrar nu om det som ministern talar om i sitt svar och i regeringsdeklarationen om att återgå till en prövning av normala regler är att upphäva 13-decemberbeslutet.
Herr talman! Jag tackar för svaret och gratulerar Birgit Friggebo till att ha blivit invandrarminister. Jag hoppas att det skall bli ett gott samarbete i en anda av en generös flykting och invandrarpolitik. Det svar som Birgit Friggebo har gett är inte kristallklart. Det beslut som fattades den 13 december av regeringen har fattats utan att riksdagen har hörts i saken. Regeringen har möjlighet att upphäva det här beslutet. Det är den klara och raka frågan det rör sig om. Sedan gäller det om Birgit Friggebo kan ange tidpunkten för detta. Nu lämnas ett svar som kan ge anledning till misstolkningar och missförstånd. Det är därför bra om statsrådet ytterligare utvecklar svaret så att inte sådana missförstånd uppstår. Jag menar att beslutet av den 13 december 1989 var ett olyckligt beslut både ur rättslig och saklig synpunkt. Vi har inte haft några lagmotiv för hur det skall tolkas, och det har inneburit en drastisk minskning av tillstånden. Nu har det skett ändringar, och det finns därför goda förutsättningar för att få en återgång till de tidigare reglerna.
Herr talman! Tanken är alltså att vi skall återgå till prövning enligt normala regler. Den tidigare regeringen har däremot inte fattat något beslut i den meningen att det finns någon förordning eller annat att upphäva. Det skedde via praxissättande i två enskilda ärenden. Därför finns det inget beslut att upphäva. Den nya regeringens bedömning är att de särskilda skäl som regeringen hänvisade till inte föreligger. Därmed kommer de särskilda skälen inte att ligga till grund för prövning i enskilda fall. Därmed blir det en normalisering av beslutsfattandet.
Herr talman! Jag tycker att det här beskedet från statsrådet var tydligare. Det är riktigt att 13 decemberbeslutet fattades i anslutning till konkreta fall, och det fanns också i det sammanhanget en förklaring. Det är den förklaringen som sedan har blivit vägledande. Jag uppfattar nu Birgit Friggebo så, att detta ställningstagande som gjordes den 13 december kommer i praxis att förändras så att det inte skall vara det särskilt starka skyddsbehovet som skall gälla, utan den regel som finns i lagen. Om det är rätt uppfattat är det en framgång för den opinion som har ansett att beslutet den 13 december 1989 gick alldeles för långt.
Herr talman! Jag tycker, som sagt, att de uttalanden som regeringen har gjort har varit positiva och i rätt riktning. Men jag tycker ändå att Birgit Friggebo svävar litet på målet när det gäller tidpunkten för upphävandet och att ett upphävande inte skulle vara möjligt. Jag skulle vilja se ett klart ställningstagande från regeringen och att man mycket klart uttalar en tidpunkt när besluten upphör att gälla.

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat mig om regeringen kommer att föreslå att förbud införs mot förvarstagande av barn. I sin fråga tar Eva Zetterberg upp att antalet barn i förvar ökat mycket starkt sedan ändrade regler trädde i kraft den 1 juli 1990 samt att även förvarstidens längd ökat kraftigt. Barn tas i förvar i anslutning till att ett avlägsnandebeslut skall verkställas, och det är helt riktigt att antalet barn som tagits i förvar ökat sedan den 1 juli 1990. Rikspolisstyrelsen redovisade i en undersökning i april 1991 att också andelen förvarstagna barn av det totala antalet barn som berörts av ett avlägsnandebeslut ökat efter lagändringarna. Rikspolisstyrelsens undersökning bygger på en mycket kort tidsperiod och styrelsen uttalade också att undersökningen inte gav några klara tendenser. Rikspolisstyrelsen har i juni fått i uppdrag att göra en fördjupad undersökning avseende barn i förvar. Detta uppdrag skall redovisas till regeringen senast den 15 december i år. Varje barn som tas i förvar drabbas av en integritetskränkning och riskerar allvarliga men av detta. Resultatet av tillämpningen av de nya reglerna visar att barn tas i förvar i ökande antal och detta kan inte godtas. Det finns därför anledning att närmare studera sambandet mellan gällande lagstiftning och praxis. Jag avser därefter att återkomma i frågan.
Herr talman! Fru statsråd! Jag tackar för svaret även på den här frågan. Jag vill bara bekräfta hur ökningen av barn i förvar har tilltagit. Med den gamla lagen, under första halvåret 1990 togs ett 181 barn i förvar. Med den nya lagen, under första halvåret 1991, var det över 300 barn som togs i förvar. En del av dessa barn förvarades dessutom i mer än 10 dagar. Det strider mot barnkonventionen. Det är inhumant och fel på alla vis. Därför är jag inte riktigt nöjd med det svar som jag har fått. Här talar statsrådet om att det finns anledning att närmare studera sambandet mellan gällande lagstiftning och praxis. Jag vill även här hänvisa till en reservation som fanns i socialförsäkringsutskottet i våras. Där föreslog folkpartiet, centern, miljöpartiet och vänsterpartiet gemensamt förbud mot förvar av barn. Jag undrar därför varför det inte stod någonting i regeringsdeklarationen om detta och varför inte statsrådet klart och tydligt kan uttala att ett förbud mot förvar av barn är att vänta.
Herr talman! Jag vill bekräfta Eva Zetterbergs siffror om ökningen och andelen barn som tas i förvar. Jag har även redovisat i svaret att vi inte kan godta den här situationen. Eva Zetterberg vet också att vi, när vi befunnit oss i opposition tidigare, har kritiserat den nya lagstiftningen. Vi befarade också den här utveckligen, och den har nu bekräftats. Det finns alltså anledning att ta itu med den här frågan. Jag har, här i kammaren, lovat att återkomma i den här frågan.
Herr talman! Jag ser fram emot förslag till beslut i den här frågan. Jag hoppas att den ton som angavs av folkpartiledaren i partiledardebatten när han citerade en mycket känd dikt av Stig Dagerman: ''Jorden kan du icke göra om, stilla din häftiga själ'', får bli ledstjärna för flyktingpolitiken framöver. Jag hoppas att även en annan dikt av Stig Dagerman kan bli en ledstjärna. Fågeln väljer flykten, vi valde den icke. Flykten valde oss, därför är vi här. hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär.

Nyligen dömdes av Sollentuna tingsrätt sju personer som smugglat in och börjat sälja 60 kilo cannabis i Sverige. Sammanlagt lyder straffen för de sju på 22 års fängelse. De kommer alla från Libanon, men två av dem har under de senaste sex månaderna blivit svenska medborgare. En av dem fick sitt svenska medborgarskap medan han satt i häkte. Ingen dömdes till utvisning trots det ytterst grova brottet! Är justitieministern beredd att se över reglerna för erhållande av svenskt medborgarskap?

Herr talman! Jag tackar även för detta svar. Ju grövre brott desto starkare är skälen för utvisning, säger statsrådet. Här handlar det om sju personer som smugglade in och började sälja 60 kg cannabis. Det innebär 60 000 användartillfällen till ett värde av 6 milj.kr. Det rör sig om människor som bevisligen har åkt tillbaka till sitt hemland och hämtat cannabis, och ändå blir de inte utvisade. Herr talman! Jag tror att ett agerande av detta slag från svenska domstolars sida innebär att misstron mot invandrare och flyktingar tilltar. Den tilltar när man är så här blöt, om jag får lov att använda ett adekvat uttryck. Detta är ett brott där man definitivt skulle kräva att åtminstone ledarna i ligan döms till utvisning. Jag har svårt att förstå att man här har följt gällande regler. Om så är fallet bör, enligt min och mångas uppfattning, lagstiftningen ändras.
Herr talman! Som Sten Andersson i Malmö väl känner till är jag förhindrad, på samma sätt som Sten Andersson, att göra uttalanden om tillämpning av gällande lagar.
Herr talman! Så säger alla statsråd. När inte frågorna passar dem, handlar det om enskilda fall. När frågorna passar dem, kan de kommentera det enskilda fallet.

Herr talman! Monica Öhman har frågat mig om ägaren, staten, är beredd att ta sitt ansvar vad gäller ekonomiska medel för nödvändiga investeringar vid pappersbruket i Karlsborg. Bengt Hurtig har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att stödja vidareförädlingen vid Karlsborgs bruk. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. ett majoritetsägt dotterbolag till det statliga förvaltningsaktiebolaget Fortia. Det ankommer därför enligt gällande regler på ledningarna och styrelserna för ASSI och Fortia att besluta om den framtida utvecklingen av pappersbruket i Karlsborg och därmed även över tillgängliga investeringsmedel i företagsgruppen. Jag ser ingen anledning att ingripa i denna beslutsordning som gäller för såväl privat ägda som statligt ägda företag.

Herr talman! Jag får också tacka för svaret och instämma i den besvikelse som Monica Öhman redovisade. Vidareförädlingen av råvaror i Norrland har varit en övergripande strategi under en lång följd av år, under flera decennier, som har motiverat de statliga insatserna i detta område. Vi ser nu att en förändring tydligen är på gång. Det innebär att vi går tillbaka till en större produktion av halvfabrikat som är svåra, för att inte säga omöjliga att sälja på världsmarknaden. Vi går tillbaka till att använda regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska medel för att hålla sysselsättningen i gång i viss mån, i stället för att effektivt satsa på en utbyggnad av vidareförädling. Jag tycker att det är en beklaglig utveckling. Troligen kommer samhället att drabbas av de redan nu vidtagna åtgärderna med utgifter i storleksordningen en halv miljard. Det skall ställas mot de investeringar som personalorganisationerna har föreslagit på ungefär 400 milj.kr. Stöd den opartiska utredning som personalorganisationerna har begärt och som de gärna ser att en auktoriserad och känd firma kan göra!

Herr talman! Aktiebolagslagen skall gälla, säger industriministern. Självfallet måste vi följa de lagar och förordningar som finns i landet. Men vi får heller inte i politiken förfalla till någon sorts aktiebolagslagsdogmatism. Det räcker inte i politiken. Inom Norrland har vi satsat en hel del på stimulans av vidareförädling genom statens industriverk tidigare, som har lett till fördelar för t.ex. sågade trävaror. Vad jag förstår görs också satsningar inom EG till stöd för vidareförädling av skogsråvara.
Herr talman! Jag har inte för avsikt att gå in i resp. bolags styrelse och försöka styra. Jag följer de regler som gäller i aktiebolagslagen. Så länge man har förtroende för styrelse och ledning får de också fortsätta att styra företaget på det sätt som är bäst för företaget och skapar den bästa utvecklingen. Jag noterar självfallet att vi har en passus i regeringsförklaringen om att hela Sverige skall leva. Men det är inte via industristödspolitik som det skall ske. Det är inte genom att vi skapar nya statliga bolag i varje buske. Jag anser att vi har lika stort ansvar för dem som hotas att friställas via permitteringar i Sandarne utanför Söderhamn, när Stora vill lägga ner ett bruk.

Herr talman! Nej, vi kommer inte att gå in i resp. bolag och försöka ta bort ansvaret och överta det på industridepartementet. Det gäller både ASSI och andra statliga företag. Vi tänker föra samma ansvarsfulla ägarpolitik som gäller för vilket annat privat eller statligt företag som helst. Jag noterar diskussionen om lönsamheten av investeringar i ASSI Karlsborg. Jag är fullständigt övertygad om att ASSI är berett att avyttra den anläggningen om det finns andra intressenter som är beredda att ta fram det riskkapital som erfordras och anser det vara en bra investering i fråga om förhållandet mellan risk och lönsamhet. Problemet är att ASSI uppenbarligen inte anser att detta är en bra investering för ASSI. Det är inte en investering som tryggar lönsamheten, ASSIs överlevnad och fortsatta expansion.
Herr talman! Det finns, såvitt jag har sett, i den pressrelease som ASSIs styrelse har släppt ut inget påstående om att programmet inte skulle kunna vara lönsamt. Det är fortfarande en öppen fråga. Det vore rimligt med ett ställningstagande från regeringens sida som går ut på att en opartisk utredning kan visa vilken ståndpunkt som är rimlig när det gäller KP 92.
Herr talman! Jag säger ungefär som Bengt Hurtig. Jag har pressmeddelandet från ASSIs styrelsesammanträde den 10 oktober. Där sägs inte ett ord om att detta inte är lönsamt. Det som sägs är att MBL-förhandlingar skall inledas omedelbart. De skall leda till att pappersmaskinen PM 1 stängs, och detta skall vara gjort till den 13 juni 1992. Det är vad som sägs. I pressmeddelandet diskuteras också Kilanders konsekvensutredning. Det är en mycket märklig historia, eftersom styrelseledamöterna icke har fått den i form av ett papper. De har bara fått en muntlig föredragning. Även om regeringen inte skall gå in och styra i resp. bolag -- det har jag hört så många gånger nu, så det kan jag -- kvarstår frågan om det är mer lönsamt för staten att satsa en halv miljard i arbetsmarknadspolitiska medel än att satsa 420 milj.kr. på en investering som är bärig inför framtiden.
Herr talman! Vad Monica Öhman föreslår är att staten skall gå in och pröva investeringar i princip i vart enda bolag som har något förslag till permitteringar eller nedläggning. Det är fullständigt orimligt och i strid med gällande lagstiftning. Det ankommer på bolagets styrelse och ledning att fatta de besluten. Vid varje investering måste en avvägning ske mellan risk och lönsamhet. Så gör ASSI. Jag är helt övertygad om att ASSI är berett att avyttra, om det finns någon annan som ser detta som en så god affär att man vill göra investeringarna i Karlsborg.

Herr talman! Regeringen har självfallet ansvar vid varje industrinedläggelse oavsett om det är ett statligt bolag eller ett privat. Jag vill ånyo upprepa exemplet Sandarne utanför Söderhamn. Där finns samma ansvar. Behovet av vidareförädling är ett företagsekonomiskt avgörande. Det vore ren planhushållning från min ståndpunkt sett att säga att råvaran till varje pris skall vidareförädlas. Det måste grundas på företagsekonomiska överväganden. När det gäller en eventuell köpare till pappersbruket i Karlsborg är det upp till vem som helst att komma fram, om det finns någon som är beredd att göra denna investering. Det har ännu inte kommit fram någon som är beredd att göra det, vilket jag tycker är ett bra svar när det gäller frågan om lönsamheten i förhållande till risktagandet vid en investering i Karlsborg.
Herr talman! Under en lång följd av år har staten bl.a. genom statens industriverk och utvecklingsfonderna försökt stimulera företagen som arbetar med sågade trävaror att fortsätta med vidareförädling. Inte anser väl industriministern att det har varit en felaktig satsning?
Herr talman! Jag har frågat vems linje i regeringen som gäller, men jag har inte fått något svar. Jag kan ändå konstatera att det är den nya formen av regionalpolitik som vi i Kalixbygden nu skall få uppleva. Jag efterlyser fortfarande envist regeringens ansvar.

Herr talman! Svaret på den senaste frågan är att jag inte har haft anledning att utvärdera det; jag kan därför i dag inte lämna något svar på den. Frågan om stödet till industrin ligger däremot på mitt eget bord, och jag anser att man icke skall bedriva industristödspolitik. Jag har fortsatt förtroende för ledning och styrelse i ASSI.

Herr talman! Rinaldo Karlsson har frågat mig om jag är beredd att lägga fram en proposition som underlättar prospekteringen av sulfidmalm, så att man kan ha en framställning som ger trygghet och tilltro för näringen. Jag har för avsikt att i budgetpropositionen för budgetåret 1992/93 anmäla mitt ställningstagande i fråga om inriktningen och omfattningen av prospekteringsverksamheten i statlig regi. Jag vill dock redan nu framhålla att jag anser att ansvaret för framtagning av den långsiktiga råvarubasen för gruvnäringen i första hand skall ligga på företagen själva.
Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret. Det är glädjande att det åtminstone kommer en proposition -- sedan får vi väl tid att diskutera vad den innehåller. Låt mig bara helt kort säga att staten har ett visst ansvar när det gäller prospekteringen. Man behöver från statens sida inte vara ute och söka malm på olika sätt ända tills en gruva öppnas, men man måste ändå vara beredd att ta fram de kartor och liknande som behövs för det man söker efter. Vi skall också komma ihåg att gruvnäringen betyder mycket, inte minst i Västerbottens inland. Jag har själv i trettiofem år jobbat inom Boliden och tillhör därmed ''verkligheten'', som en man i den här lokalen brukar uttrycka det. Jag vet därför vilken betydelse det har. Jag vet också att man inom kr. per anställd. Det är kanske mer än vad man har inom andra branscher som skogen och liknande. Jag hoppas att man tar hänsyn till MIR utredningen, alltså den mineralutredning där jag själv satt med som ledamot, och att man också underlättar för näringen att fortsätta, detta för att skapa en långsiktig tilltro hos de anställda men också hos ägarna inom Boliden. Därmed får jag än en gång tacka industriministern för svaret.

Herr talman! Det är klart att man måste göra båda delarna. Om staten går in och skapar grundförutsättningarna för en prospektering är jag också nöjd. Vi vet också att det i dag finns många nya tekniker när det gäller gruvprospektering. Terra Mining hittar ju i dag 1--2 ton guldmahn i Skelleftefälten; det finns onekligen fortfarande mycket att göra där.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag är beredd att ta nödvändiga initiativ för att snabbt göra speciella insatser i områden som t.ex. Liksom John Andersson är jag väl medveten om det besvärliga läget på arbetsmarknaden, inte minst i Norrlands inland. Som framgår av regeringsförklaringen avser regeringen att tillföra arbetsmarknadsstyrelsen mer resurser. Det är ett ansvar för AMS att fördela resurserna för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna efter behovet i olika delar av landet. Möjligheten att tidigarelägga nödvändiga investeringar kommer också att användas. Jag är inte beredd att nu redovisa ett färdigt förslag när det gäller inriktningen på planerade, ökade satsningar. Regeringen kommer emellertid inom en månad att presentera ett sådant förslag. Arbetsmarknadspolitiken syftar till att underlätta arbetsmarknadens funktion och att mildra effekterna för den enskilde av den pågående strukturomvandlingen. Arbetsmarknadspolitiken har inte till uppgift att skapa varaktiga trygga jobb. Den uppgiften kan bara klaras genom en ekonomisk politik som tillsammans med arbetsmarknadspolitiken skapar förutsättningar för ett framgångsrikt företagande och en hållbar ekonomisk tillväxt. projektet, som syftar till att skapa sysselsättning för kvinnor i Västerbottens inland. Goda resultat har uppnåtts när det gäller starta-eget-verksamheten och när det gäller att utforma utbildningsutbudet utifrån deltagarnas och det lokala näringslivets behov av kompetens. Det är viktigt att även kommunerna drar nytta av de kunskaper och det nytänkande som utvecklats i projektet och länkar in detta i den ordinarie kommunala verksamheten och i samarbetet med arbetsförmedlingen. Det är nödvändigt att genom olika åtgärder både på lokal nivå och från regeringens sida motverka den ökande arbetslösheten. Regeringen kommer att arbeta för att skapa förutsättningar för en breddning och utveckling av mindre, lokala arbetsmarknader. Sysselsättningen kan endast klaras av genom att det skapas flera arbetstillfällen, inte minst i småföretagen, på robusta, lokala arbetsmarknader.

Herr talman! Jag tackar för välgångsönskningen, John, och jag hoppas att John Andersson hemma i Dorotea tar sin del av ansvaret. Jag betonade i slutet av svaret att det är mycket viktigt att bredda de små, lokala arbetsmarknaderna. De har förlorat många ungdomar under ca 30 års tid, och fortsätter den utvecklingen blir dessa lokala arbetsmarknader alltför bräckliga. Jag noterar med stor tillfredsställelse att regeringen i regeringsförklaringen har en stark skrivning om att hela landet skall utvecklas. Jag har fått på mitt ansvar att samordna insatserna i olika departement för en regional utveckling, och jag hoppas och tror att mina regeringskamrater kommer att samarbeta med mig på ett positivt sätt. Vi skall tillsammans göra så gott vi kan.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern sade att man skall göra sitt också på lokal nivå. Eftersom jag är aktiv även inom kommunalpolitiken kan jag direkt säga att vi gör det också. Det är bara så att staten har varit ganska njugg mot kommunerna, så vi har väldigt litet pengar att göra någonting för. Men vi gör allt vad vi kan. Jag fick inte något direkt besked om att regeringen särskilt skulle se på orter där man har mycket hög arbetslöshet. Men eftersom arbetsmarknadsministern sade att hela Sverige skall leva vill jag ändå utgå från att det också gäller de här orterna. Jag väntar mig då att just dessa orter får en extra hjälp när förslaget kommer om en månad.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att det av svaret av döma är så att basen för utvecklingen av biobränslen, etanol och annat, uppenbarligen är dels den energiöverenskommelse som träffades mellan tre partier, dels de överenskommelser som träffats mellan centerpartiet och socialdemokraterna. Jag tycker att det vore välgörande för hela den här marknaden och diskussionen om statsrådet kunde ge ett klart besked beträffande skatten på etanol. Det är uppenbart att det är av betydelse för bl.a. utvecklingen av själva marknaden, om det här beskedet kan komma snabbt. Det finns ju behov av att få i gång ersättningsodlingarna, och det finns också behov av att kunna fullfölja projekteringen av etanolfabriken. Jag noterar också med viss glädje att statsrådet är intresserad av att en etanolfabrik kan diskuteras i just Västmanland. Jag hoppas att vi kan räkna med statsrådets välvilliga medverkan till en etablering i

Herr talman! ''Om det skulle bli aktuellt att EG avser att ompröva sin syn - -'', säger jordbruksministern. Men jag har redan i min fråga förklarat att det är i högsta grad aktuellt med en sådan omprövning av EGs ställningstagande. Det är nämligen så att detta gentekniskt framställda tillväxthormon inom EG har belagts med ett moratorium, och det går ut nu i november. I hela Europa arbetar nu producent-, konsument-, djurskydds och miljöorganisationer för att detta tillväxthormon även i fortsättningen skall vara förbjudet. Jag finner därför svaret litet märkligt. Jag har inte frågat om regeringen tänker göra något, utan jag vill ha svar på frågan om vad regeringen och jordbruksministern tänker göra för att bidra till att detta tillväxthormon inte tillåts. Avsikten med tillväxthormonet, som tillverkas av bl.a. Monsanto i USA, är att det skall öka produktionen av mjölk hos mjölkkor. När man började arbeta med det här trodde man på en ökning med 40 %, men nu inser man att det handlar om kanske 20 %. Det är i alla fall en stor ökning av produktionen, och den går inte omärkt förbi för djuren, utan innebär ganska stora påfrestningar. Vilka effekter det i övrigt kan ha vet man ännu väldigt litet om, och det är anledningen till att så många grupper känner stor oro. En ökning av mjölkproduktionen är knappast befogad. När såväl EG och Sverige som USA har problem med överproduktion av mjölk, är det egentligen oerhört att enorma summor läggs ned på att forska fram preparat som ytterligare skall öka mjölkproduktionen. Det finns sannerligen andra problem när det gäller den globala livsmedelsförsörjningen som man borde ägna sig åt.
Herr talman! Först och främst är det viktigt att slå fast att BST kan tas fram både gentekniskt och på annat sätt, men det spelar mindre roll i den här debatten, därför att i båda fallen handlar det om samma ämne, som är ett tillväxthormon. Annika Åhnberg och jag är säkert helt överens om målsättningen att denna typ av preparat inte skall användas i livsmedelsproduktionen. Mitt svar innebär ett klart ställningstagande för att den svenska regeringen kommer att motarbeta varje sådant försök att ändra de regler som för närvarande gäller.

Herr talman! Fru statsråd! Jag tackar för det positiva svaret. Genom detta svar kommer i alla fall den mest absurda effekten av den särskilda skatteutjämningsavgiften att försvinna, även om jag helst hade sett att regeringen hade avskaffat den helt redan fr.o.m. nästa år. Sedan Robin Hood-skatten, som den oftast kallas, infördes 1986 har konsekvenserna blivit alltmer orimliga. Min hemkommun Danderyd är den kommun som har drabbats allra hårdast av Robin Hood-skatten. Bara i år betalar kommunen 131 3:56 kr. i kommunalskatt. Nästa år väntas den öka ytterligare, till 145 milj.kr. Eftersom Robin Hoodskatten dessutom är progressiv tvingas vissa kommuner betala mer än vad kommunalskatten ger i intäkter i vissa intervall. För Danderyd betyder denna Pomperipossa-effekt 15,5 milj.kr. nästa år, eller ca 10 % av den särskilda skatteutjämningsavgiften. Därutöver betalar ju kommunen den allmänna skatteutjämningsavgiften och numera också den s.k. avräkningsskatten. Det innebär -- vilket är mycket uppseendeväckande -- att av de 578 miljoner som kommunen får in totalt i skatteintäkter nästa år, går 241 miljoner till dessa avgifter och skatter, dvs. så mycket som drygt 40 % Jag kan bara konstatera att det för Danderyd och andra kommuner med liknande situation inte längre finns någon kommunal självstyrelse att tala om. Den kommunalekonomiska kommittén har därför en viktig uppgift när den skall ta fram ett nytt skatteutjämningssystem. Det måste bli robust och väl fungerande, som utjämnar objektiva och faktiska skillnader mellan kommuner -- först då kan vi komma ifrån de orimliga effekterna på detta område. Tack än en gång så mycket för svaret.

Herr talman! Enligt kustbevakningen kan ett sätt att öka sjöbevakningstiden vara att i större utsträckning än tidigare göra besättningsbyten på andra platser än kuststationerna. Då kan man alltså uppnå den ökade effektiviteten och minska det som Jan Jennehag talar om, nämligen att producera sjöbevakningstimmar som inte är effektiva med tanke på syftet. Skulle det ha funnits starka regionala skäl för att inte göra denna förändring, förutsätter jag att länsstyrelsen i Västernorrlands län i så fall hade överklagat beslutet. Då hade det varit självklart för regeringen att ta ställning till detta, genom att förutsättningslöst utreda frågan på nytt. Länsstyrelsen har alltså inte överklagat.
Herr talman! Länsstyrelsen i Västernorrlands län har uttryckt en åsikt, och man är inte för denna lokalisering. Jag tror att försvarsministern känner till det. Att man inte har överklagat beslutet är en annan sak. Däremot har regeringen möjlighet att ta egna initiativ om man tycker att den föreslagna ordningen är mindre bra, och det är det som är knäckfrågan. Försvarsministern tycker, med samma argument som kustbevakningens centrala ledning, att det här nog skall ordna sig och bli bra med tiden. Jag tror inte att det gör det. Jag tror inte att den regionala ledningen har haft fel. Jag tror inte heller att personalen i Sundsvall har haft fel. Jag är helt övertygad om att en rationell ordning när det gäller kustbevakningen är att resurserna skall finnas där problemen finns -- och det är i Sundsvallsområdet. Det gäller oljehamnen; praktiskt taget all oljetillförsel till Mellannorrland går via Sundsvall. En stor del av de miljöfarliga transporterna går också här, liksom persontransporterna, som jag nämnde förut.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har utnyttjat denna möjlighet och hemställt att regeringen omprövar kustbevakningens beslut, som omfattar indragning av flygkuststationen i Skaraborgs och Värmlands län har även de förklarat att de står bakom framställningen. Beredningen av länsstyrelsens framställning pågår inom regeringskansliet. Jag tar därför inte ställning till ärendet nu.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Jag vill också passa på att gratulera till utnämningen. Svaret inger visst hopp, och den beredning som nu pågår inom departementet har starka skäl att komma fram till ett positivt beslut. Västkusten har haft många stora fartygsolyckor och oljeskador. Skagerrak och Kattegatt hör till de mest trafikerade sjöområdena i Europa, vid sidan av Engelska kanalen. I området finns Sveriges petrologiska centrum, med tre stora raffinaderier. Det har inte gjorts någon rejäl riskanalys, även om man i detta underlag har konstaterat att den här trafiken finns så nära. Säve flygplats liksom att polisens helikoptrar nu har flygförbud nattetid, slår mycket hårt i västkustområdet. Vi har varit vana vid att både inom totalförsvaret och inom civilförsvaret få dras med många nedskärningar, och detta är djupt olyckligt. Jag hoppas verkligen att regeringen nu kan ompröva förslaget om att göra inskränkningar som berör räddningstjänsten. Vi vet att det vid allvarliga tillbud är viktigt att snabbt kunna komma ut. Jag vill peka på den svåra olyckan med Scandinavian Star för några år sedan, då det var värdefullt att man kunde klarlägga var passagerarfartyget fanns och därefter sätta in hjälpinsatser. Med detta kustbevakningsflyg, med sensorer för att avspana stora vattenområden och med stor uthållighet att ligga ute, finns den möjligheten. Jag hoppas alltså att vi får ha kvar denna kustbevakningsstation vid Säve.